Herr talman! Förhoppningsvis, Kjell Mattsson, är allt gott och väl genom den enighet socialutskottet visat när det gäller vården. Men det är ju i bostadsutskottet vi anger ramarna och föreslår åtgärder. Vi har krav på större insatser än vad utskottsmajoriteten har i sin skrivning, t.ex. när det gäller att utveckla alternativ för hissarna och för att skapa bättre tillgänglighet i bostadsområdena. Men, Kjell Mattsson, om det nu finns en enighet inte bara om att vi måste nå målet om rätt till eget rum i långvården och på institutioner och ett bättre boende som kan ge möjlighet att på äldre dagar stanna i sin egen invanda miljö, varför då inte bifalla vårt yrkande om en tidsgräns? Varför vill man inte ställa upp för den gränsen? Är inte enigheten i utskottets betänkande grundad på en vilja att förverkliga dessa krav? Är det en annan tidsgräns som t.ex. centerpartiet vill ställa upp, så ge oss förslag om det. Tio år är inte något heligt tal för oss om vi kan förverkliga målet tidigare. Det kan diskuteras.

Herr talman! Kjell Mattsson talade om en mängd transaktioner. Det vi från moderat håll vänder oss emot är just att man ökar mängden transfereringar från staten till kommunerna och landstingen. Det är inte fler specialdestinerade statsbidrag som behövs, utan vi behöver avskaffa en hel del av dem. Vi hoppas få till stånd ett skatteutjämningsbidrag som åstadkommer en utjämning mellan kommunerna. Vi är också ense om målsättningen, Kjell Mattsson — någonting annat har inte framkommit. Det är faktiskt bara det att vi har motsatt oss ytterligare statsbidrag. Vi tycker att de åtgärder som man nu vill ge statsbidrag till är klart kommunala angelägenheter, som kommunerna skall stå för, i samråd med bostadsföretagen, och i vissa fall landstingen. Sedan skulle jag till Tore Claeson vilja säga att vi går emot bostadsförsörjningslagen ...
Jag erinrar om att repliken gällde Iris Mårtenssons anförande.

Herr talman! Jag skall bara på en punkt kommentera vad Kjell Mattsson sade, nämligen när det gäller räntebidragen för vissa lokaler. Kjell Mattsson framställde det så att ett beslut i enlighet med vårt förslag skulle leda till besvärligheter, krångel, justeringar och gränsdragningar av olika slag. Men det är faktiskt på det sättet att vårt förslag bygger på en enhetlighet. Det bygger på att man inte skall splittra upp det och göra skillnad mellan olika slags lokaler eller låta bidraget vara beroende av om man betalar hyra eller inte. Det allmänt omfattande målet att underlätta ett eget boende för äldre, handikappade och långvarigt sjuka ställer av naturliga skäl ökade krav på en bra boendeservice för dessa grupper. Ett ökat kvarboende innebär att det i bostadens omedelbara närhet måste finnas tillgång till bl.a. kommunal service av olika slag. Det kan då gälla kommunala dagcentraler, som erbjuder viss omvårdnad och service. Servicelokalerna med tillhörande personalutrymmen kommer därmed att utgöra ett för de boende nödvändigt bostadskomplement, som är en av förutsättningarna för ett fortsatt kvarboende. Utan den servicen i anslutning till den egna bostaden skulle det för många äldre, handikappade och långvarigt sjuka återstå bara en möjlighet, nämligen institutionsvård. Jag tror alltså att man skall vara mycket angelägen att se till att det i bostadsområdena finns sådana möjligheter som kan underlätta ett kvarboende för de här kategorierna. Att räntebidrag till lokaler fortsättningsvis skall ges en sådan snäv innebörd som föreslås i propositionen och av majoriteten i utskottet tycker vi inte är bra. Med utgångspunkt i att t.ex. kommunala dagcentraler, som jag nu har försökt visa, är ett viktigt bostadskomplement borde sådana lokaler få uppföras med stöd av statligt bostadslån och räntebidrag, på samma sätt som andra gemensamma utrymmen. Jag tycker det är beklagligt att utskottets majoritet inte har velat gå med på det. Man har noginte riktigt — jag är kanske litet djärv när jag säger det — satt sig in i hur det kan och bör fungera i praktiken. Skall det fungera bra är det nödvändigt att det utgår räntebidrag också för det slags lokaler som man här vill undanta.

Herr talman! Jag konstaterade att folkpartiets representanter i bostadsutskottet inte handlade så, att det kunde skapa samma enighet som den socialutskottet visade genom sitt yttrande till bostadsutskottet, och folkpartisterna krävde också pengar för 10-årsprogrammet. När jag vänder mig emot detta är det därför att folkpartiet, som talar så mycket om just 10-årsprogrammet, måste i fråga om landsting och kommuner — eftersom det är dessa som ställer upp med de stora pengarna — följa upp det hela. Det får inte gå till som ofta i höstas då vi behandlade 1985 års budget. Då försökte man minska landstingens och kommunernas inkomster. Handlar man så och samtidigt kräver ett större program, går det hela inte ihop. När det gäller ombyggnad av lokaler och utbyggnad av service i samarbete mellan landsting och kommuner är det ju inte så, att staten svarar för de stora pengarna. Det är ju landsting och kommuner som får stå för det mesta, och därför är det litet felaktigt om riksdagen bestämmer att det hela skall genomföras på tio år, om inte de nödvändiga miljarderna ställs till förfogande. Vi tycker att det hade varit bra, om vi hade varit helt eniga om målet. Nu är vi emellertid eniga bortsett från detta att folkpartiet vill att vi skall fastställa en tioårsgräns. Till Margareta Gard vill jag bara säga att jag anser att centern har samma inställning som centern har förfäktat i många år, nämligen den att vi bör minska antalet specialdestinerade bidrag. Däremot menar vi att kommunerna bör få ett större skatteutjämningsbidrag. Nu har vi inte en situation som tillåter detta, varför riksdagen under de återstående dagarna kommer att avslå yrkanden av det slaget. Därför har majoriteten sagt att den på ett par tre punkter ställer upp på de förslag som regeringen har lagt fram. Avsikten är då att från statens sida stimulera bl.a. nya initiativ och försöksverksamhet. Sedan kan man naturligtvis som Tore Claeson diskutera hur gränsdragningen skall göras. Den är besvärlig. Nästan varje år får riksdagen ta ställning till motioner i frågor om vad som skall bli föremål för räntebidrag eller ej. Vi skall naturligtvis försöka komma fram till ett system där utformningen av investeringarna inte styrs av huruvida ett visst statligt bidrag kan tänkas utgå. Jag tror att det är viktigt att vid prövning av de bostadspolitiska riktlinjerna sträva efter att hålla sig till den gräns som man har försökt dra mellan bostäder å den ena sidan och vård å den andra.

Herr talman! Jag får konstatera att jag inte fick något förslag från Kjell Mattsson om en ny tidsgräns, men jag vill naturligtvis med tanke på våra gamla, sjuka och handikappade hoppas att Kjell Mattsson ändå instämmer i att vi skall försöka nå målet. Jag beklagar att jag inte kan få medhåll när det gäller att sätta en gräns. Det vore säkert mycket bra, om vi gjorde detta. Jag vill inte trötta kammarens ledamöter med att räkna upp de initiativ som har tagits av folkpartister ute i kommunerna när det gäller att sätta kraft bakom kraven. Jag kunde ta exemplet i min egen kommun, Göteborg, där det finns konkreta förslag i fullmäktigeförsamlingen om att bygga om ett vårdhem för utvecklingsstörda. Därvid har det också angivits vad det hela kommer att kosta, och krav har ställts.
Herr talman! Jag skulle vilja säga till Kjell Mattsson att det faktiskt förhåller sig så, att staten lånar pengar för att dela ut statsbidragen under fem år. Det är inte rimligt att späda på lånen med sådana här statsbidrag. Dessutom vet vi hur svårt det är att avskaffa införda statsbidrag. Det blir ramaskrin ute i kommunerna, om de inte får behålla statsbidragen. Då är det lika bra att vi från början inser att det här är fråga om en kommunal angelägenhet och att kommunerna bör få stå för kostnaden.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande 1984/85:24 om förbättrade boendeförhållanden för gamla, handikappade och långvarigt sjuka innehåller ett efterlängtat lagförslag. Det finns ingen anledning för mig att ytterligare understryka det angelägna i propositionsförslagen. Jag kan bara konstatera att propositionsförslagen i allt väsentligt godtas och att en bred majoritet står bakom bostadsutskottets betänkande. Det är bara att slå fast att det är regeringens proposition som i allt väsentligt godtas av riksdagen. Utskottsmajoriteten tycker att det är en bra produkt som regeringen lagt på riksdagens bord. Moderaterna är rätt isolerade i sin allmänna spariver när det gäller statsbidragen osv. Herr talman! Jag skall helt kort motivera utskottsmajoritetens ställningstagande när det gäller ändring av bostadsförsörjningslagen. Jag skall närmare beröra reservationerna 2 och 3. I reservation 2 vill moderaterna helt upphäva bostadsförsörjningslagen, och centerpartiet menar i reservation 3 att det inte finns tillräckliga skäl för att ändra nuvarande bostadsförsörjningslag. Herr talman! Dagsläget är följande. Den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen är reglerad i bl.a. bostadsförsörjningslagen, som innehåller bestämmelser om kommunernas grundläggande befogenheter och skyldigheter på bostadsförsörjningens område. I lagen åläggs kommunerna att bedriva en fortlöpande bostadsförsörjningsplanering. Planeringen skall komma till uttryck i ett program, som skall antas av kommunfullmäktige och som skall vara kommunens samlade handlingsprogram för bostadsförsörj ningen. Programmet utgör också enligt propositionen en viktig inforr = ionskälla för statsmakterna och är därmed ett underlag för beslut i olika bostadspolitiska frågor av mer övergripande natur. Departementschefen menar att en utveckling mot ett självständigt boende inte får innebära att människor på grund av oklara ansvarsförhållanden skall känna sig vilsna och mer eller mindre överges i vissa lägen. Det bör vara i allas intresse att allas rätt till goda boendeförhållanden kommer till tydligt uttryck i bostadsförsörjningslagen. Följaktligen innehåller lagförslaget en ändring, där det klart och entydigt fastställs att kommunernas bostadsförsörjningsplanering skall syfta till att ”alla i kommunen får en egen bostad av god kvalitet”. I reservation 2 hänvisar reservanterna till motion 3002 och menar att det i motionstexten finns motiv för att bostadsförsörjningslagen skall avskaffas. Jag har läst motionen. Det finns inga avslagsyrkanden i motionstexten. Däremot kan man finna ett allmänt resonemang om att en utvärdering av lagen bör ske, osv. Under utskottsbehandlingen har inte heller framförts några bärande motiv. Trots dessa fakta framhärdar moderaterna i reservation 2 att lagen bör avskaffas. Utskottet följer departementschefens förslag i denna del. Vi menar att moderaternas förslag är fjärran från de riktlinjer som stöds av en bred majoritet i Sveriges riksdag. Herr talman! Med denna motivering yrkar jag avslag på reservation 2. Reservation 3 från centern har en annan motivering för ställningstagandet. I reservationen krävs att ingen ändring av nuvarande lagstiftning skall ske. Reservanterna, som fullföljer motion 3004, menar att de gamla, handikappade och sjuka inryms under bostadsförsörjningslagens bestämmelser. Bakgrunden till denna ändring är ett förslag från den utredning som ligger till grund för propositionerna. Remissinstanserna har varit positiva till ändringen. Vi tycker att det är riktigt att det av departementschefen föreslagna begreppet ”god kvalitet” inskrivs i lagen. Departementschefen ger i propositionen tillräckliga motiv för en lagändring. Med begreppet ”egen bostad av god kvalitet” avses en bostad som upplåts på sedvanligt sätt och som har god utrymmesstandard och modern utrustning, i en miljö som ger förutsättningar för gemenskap och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Herr talman! Dessa tänkvärda ord anser vi från utskottsmajoritetens sida bör finnas med i lagtexten. Det finns tillräckliga motiv härför i förslaget. Bostadsutskottet vill för sin del förorda att riksdagen entydigt och klart följer departementschefens skrivning i propositionen. Detta är ett förtydligande som är på sin plats. Herr talman! Med denna motivering yrkar jag avslag på reservation 3 och bifall till bostadsutskottets betänkande på samtliga punkter.
Herr talman! Här sades att vi vill ta bort bostadsförsörjningslagen, och det vill vi göra. Vi tycker att den är otidsenlig i dag. Den kom till under helt andra förhållanden när det var en stark expansion i byggandet, vilket det inte är i dag. Därför behöver man inte ha den. Till Magnus Persson skulle jag vilja säga att det i 19 och 20 §§ socialtjänstlagen faktiskt finns klart utsagt att kommunen har ansvar för att handikappade och gamla och andra som behöver stöd och hjälp får ett bra boende. Det är alltså en uppgift som kommunerna redan har, och då tycker vi moderater att man inte behöver ha den ena lagstiftningen ovanpå den andra. Under senare tid har det ju på bostadsområdet förekommit att man har lagstiftat med en överlappning, som många gånger har gjort det svårt för länsbostadsnämnderna att veta riktigt vad som gäller. Vi anser att man inte behöver ha en lagstiftning på det här området, och därför säger vi nej till bostadsförsörjningslagen.
Herr talman! Vi är medvetna om att man måste ha en förändring av en lagstiftning för att kunna lägga fram en sådan här proposition, men vi tycker ändå att det är litet onödigt att göra förändringen. Sakligt sett är nämligen det som man i dag uttrycker med andra ord i propositionen redan på gång. Vi nämner i vår reservation en del exempel ur den kommunala verksamheten på samarbete mellan landsting och kommuner när det gäller att bygga ut den sociala hemtjänsten och hemsjukvården och när det gäller landstingens beslut att lägga ned stora sjukhus med vårdplatser inom psykiatrin. Mycket av det som nu utpekas i propositionen som ett mål för bostadspolitiken på dessa områden är i gång ute i landets kommuner och landsting.
Herr talman! Margareta Gard säger att bostadsförsörjningslagen är otidsenlig i dag. Det är ju därför vi ändrar den, det är därför departementschefen skriver in ett förtydligande på den punkten. Till Kjell Mattsson kan jag bara säga att vi tycker att det är bättre att man får debatt och diskussion i den beslutande fullmäktigeförsamlingen om detta. Därmed får man kanske en bättre politisk förankring, och det är egentligen bakgrunden till departementschefens skrivning. Därmed har jag svarat på de inlägg som har gjorts.
Herr talman! Det är inte så, Magnus Persson, att om man har en lag som inte är nödvändig i dag skall man utvidga den för att göra den mera befogad. Så går det inte till och det behövs inte. Som jag sade tidigare finns kommunernas ansvar redan upptaget i socialtjänstlagen. Jag skulle tro att Magnus Persson är så förtrogen med kommunernas arbete och hur det går till att han förstår att man ute i kommunerna är väl medveten om sitt ansvar utan att man skall behöva göra väldigt stora insatser för att varje år ta fram detta bostadsförsörjningsprogram.
Herr talman! Jag är väl förtrogen med att det inte i alla kommuner är så bra som Margareta Gard här vill göra gällande. Det finns en del planering för gamla, handikappade och sjuka i vissa kommuner som inte är vad den borde vara. Därför tycker vi att det är riktigt att ta in den här bestämmelsen.

Herr talman! Kerstin Ekman har utförligt presenterat folkpartiets synpunkter på de äldres boende. Låt mig här bara göra några understrykningar. I politikens besynnerliga värld får varje del av mänskligt liv och leverne sin rubrik och sin särbehandling. I kväll är det fråga om de äldres boende. Det kan naturligtvis inte diskuteras utan samband med en lång rad andra frågor. Professor Jan Helander har sagt att den senare delen av livet inte är någon särskild del av livet. Man blir inte en annan människa därför att man passerar en magisk åldersgräns. Det är värt att tänka på när vi skall diskutera vad som kallas de äldres boende. Det mest självklara och av de flesta mest önskade är ju att få bo som förut, att allteftersom behov uppkommer få hjälp, omsorg och sjukvård i den egna bostaden. Sedan barnen flyttat ut och sedan man blivit ensam vill många ha en annan bostad, men det handlar då om behovet av en allmän rörlighet på bostadsmarknaden, inte om något speciellt boende för de äldre. Det fanns en tid då den omhuldade tesen var att de äldre skulle bo för sig. Ju rationellare drift, desto bättre. Nu är dess bättre den förhärskande åsikten att de äldre vill känna sig delaktiga i det pulserande livet i samhället och inte bli isolerade. Men låt oss förhålla oss skeptiska till varje skola om vad de äldre sägs vilja. Det enda rimliga är att se till att människor själva kan avgöra och påverka hur de vill bo och hur den service de behöver skall tillhandahållas och hur den skall se ut. Jag vill något varna för starka och ensidiga pendelrörelser oavsett i vilken riktning pendeln slår. Det dominerande problemet just nu är emellertid att många äldre människor som önskar bo kvar hemma inte känner sig ha möjlighet till detta. Jag säger inte att de inte får, för det rena tvånget hör till undantagen. Men många känner sig inte ha möjlighet att klara sig själva, eller känner sig ängsliga av att bo ensamma. De kan känna sig böra flytta till långvården eller till ålderdomshemmet för säkerhets skull, därför att det är betungande för barn och anhöriga som det är nu, osv. Tänk att kunna få säga till alla dem: Du kan få bo kvar i ditt hem så länge du själv önskar. Vi skall se till att du får den tillsyn och den hjälp som du behöver. Vill du flytta till ett servicehus eller till ålderdomshem och behöver du komma in på sjukhus eller behöver en viss rehabilitering på en långvårdsklinik, skall du också ha den chansen. Låt oss gå igenom det du vill ha och vad det är för hjälp som du behöver. Så kan man göra på några håll i landet, där man tänkt igenom vad som är god äldrevård sett från den enskilda människans utgångspunkt. Där händer det att det första man frågar när någon skrivs in på långvården är: Hur vill du ha det sedan du skrivits ut härifrån? Man ser den tiden som en rehabiliteringsperiod, inte som en förflyttning in på institution. Men på många håll är det långt till denna mänskliga omsorg och omtanke. Där flyttar man in på institution när man kommer fram i kön, för man vet inte när nästa tillfälle kommer. Där ligger de gamla och skröpliga i flerbäddssalar på långvården utan att ens orka drömma om att få komma tillbaka hem. En påbörjad senil demens förvärras fort i passiv och främmande sjukhusmiljö. Det här är inget litet marginellt problem. Antalet pensionärer växer inte nämnvärt framöver, men andelen äldre äldre, över 80 år, växer kraftigt. Det antal som behöver hjälp, tillsyn och sjukvård kommer därför att öka starkt. Det hade därför funnits skäl för riksdag och regering att samlat bedöma och besluta om vad som behövs. Så sker dess värre inte. Regeringen har fört upp frågorna styckevis och delt: i dag boendet, för en tid sedan statsbidrag till den sociala hemhjälpen, om någon vecka långvården, och till hösten frågan om differentierade avgifter inom långvården. Ingen i regeringen har orkat eller intresserat sig för att ta ett samlat grepp. Folkpartiet har i sitt program för äldreomsorgen kravet på eget rum. Det är symbolen för en hel filosofi, nämligen att vi själva skall kunna avgöra och påverka hur vi vill ha det också sedan vi blivit gamla och behöver mycket hjälp och tillsyn och även om vi, skröpliga och litet vilsna, måste vistas inom långvården. I sitt nit att misstänkliggöra ett krav som visat sig ha stor uppslutning har politiska motståndare tolkat kravet så att människor skall isoleras i var sitt rum. Det kan därför inte nog understrykas att det handlar om rätten till eget rum för dem som för längre eller kortare tid måste vistas inom långvården. Den som känner större trygghet i att dela rum med någon skall självfallet ha den möjligheten — men då med någon som man själv väljer. Det är det tvångsvisa samboendet, med fyra eller t.o.m. sex stycken människor som inte haft något gemensamt, som vi vill kommiå till rätta med. Det finns för övrigt på sina håll utmärkta lösningar, där man grupperar rummen runt en gemensamhetssal, så att man har möjlighet till både den egna vrån och gemenskapen med andra. Det är denna variant som kännetecknat de bästa ålderdomshemmen. Socialutskottet har sagt ifrån — i polemik med regeringen — att den boendeform som ålderdomshemmen representerar bör finnas kvar. Många av ålderdomshemmen behöver rustas upp, och rummen behöver bli större och förses med erforderliga hygienutrymmen. Men att bygga om alla till tvårumslägenheter, som regeringen egentligen tänkte sig, skulle leda till att många människor som nu bor där tvingades in på långvården eller att ingenting blev gjort åt de dåliga ålderdomshemmen. Detta skulle alltså riskera att ge en utveckling stick i stäv mot den önskade. Den skrivning som socialutskottet har enats om och som finns fogad som ett yttrande till bostadsutskottets betänkande bör uppmärksammas av regeringen, så att underställda myndigheter och kommuner får information om att ombyggnad är möjlig att utföra med statliga lån utan att så stora ingrepp behöver ske som propositionen förutsatte. Det hör, herr talman, inte till dagens fråga — vi styckar ju som sagt upp utvecklingen i våra besynnerliga delar — men om ett boende på de äldres egna villkor skall kunna förverkligas, måste samtidigt den sociala hemhjälpen och hemsjukvården byggas ut och långvården ställas om till att bli rehabilitering och sjukvård, inte ett boende. Vi får ibland höra att folkpartiets program för en mänskligare äldreomsorg är orealistiskt dyrt. ”Överbud från oppositionen” ligger i luften. Det är nu den obotfärdiges förhinder. Spri — sjukvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut — har klart visat att äldrevård där man undviker att de äldre skrivs in på institution blir billigare. Då har man tagit hänsyn till det behov av hemtjänst och hemsjukvård som måste fyllas för att man skall kunna undvika att någon mot sin vilja måste flytta in på institution. Närmare bestämt blir det 1 miljard kronor billigare. När vi föreslår vissa smärre ökningar av anslagen för att förbättra möjligheten för äldre att bo kvar hemma eller förbättra tillgången till bostäder som är anpassade till de äldres behov, vet vi att det också skulle leda fram till en billigare äldreomsorg på sikt. Folkpartiets krav är alltså både mänskligt motiverat och ekonomiskt klokt. Det framgår också av en undersökning som Landstingsförbundet nyligen låtit göra att en stor majoritet av den svenska befolkningen är beredd att ta på sig den ökade kostnad som många menar att det kanske ändå blir för att få en bättre långvård — de gamla är värda det. Som inte bara Spri-utredningen utan också andra undersökningar har visat är den institutionaliserade vården den dyrare. En mänskligare sjukvård, en mänskligare åldringsvård och ett bättre och självständigare boende för de äldre blir på sikt billigare. Om det i det korta perspektivet behövs mer pengar för att klara av åtgärderna för ett bättre boende för de äldre, är vi från folkpartiet beredda att prioritera dessa kostnader. Att tillgodose kravet på en snabb förbättring av äldreomsorgen — det gäller i dag boendet — är varken mer eller mindre än en gärd av tacksamhet mot och solidaritet med de gamla.

Herr talman! Sedan några år tillbaka känner jag en gammal kvinna. Vi har umgåtts ganska flitigt, så jag känner henne väl. Hon är närmare 80 år och fysiskt fullständigt frisk, och hon har inte någon tillstymmelse till demens. För mig är hon till kropp och själ som vilken jämnårig som helst. Hon har en fin liten tvårumslägenhet mitt i stan. Allt vore helt bra, om det inte var detta med ensamheten, som hon inte klarar av. Hon är nu också på sjukhus, för sin ensamhets skull. Hon delar rum med fyra andra kvinnor på en öppen psykiatrisk avdelning. Hon vill inte ligga i eget rum. Personalen gör försök att förmå henna att flytta hem, men hittills har det inte gått. Hon är rädd för ensamheten, och hon vet att de få timmar som hemtjänsten är hos henne inte räcker till. Hemtjänsten fungerar egentligen inte heller riktigt bra med alla byten, alla nya ansikten som man aldrig hinner lära känna innan man ställs inför ett nytt. Dessutom är många unga, oerfarna och outbildade inom hemtjänsten — jag har en siffra på att bara 22 76 av dem som arbetar inom hemtjänsten har någon form av utbildning. Krockarna mellan generationerna blir oundvikligen många med en sådan situation. De allra flesta av ålderspensionärerna bor i dag hemma. Hela 90 96 gör det. De bor i en vanlig bostad och klarar sig utan mer omfattande hjälpinsatser. 47 96 eller närmare hälften av de äldre lever ensamma. Den kvinna jag talat om är alltså inte på något sätt unik. Antalet äldre människor över 80 år kommer att öka kraftigt inom en tioårsperiod. När man planerar äldreomsorgen är det viktigt att hålla dessa två fakta i minnet: Dels att närmare hälften av de äldre bor ensamma, dels att antalet riktigt gamla människor kommer att öka med 40 96 fram till år 2 000. För att man skall kunna klara ett bättre äldreboende behöver hemtjänsten byggas ut, både kvantitativt och kvalitativt. Men också själva boendeformerna måste inriktas på mer gemensamhetsboende, och kollektiva boendeformer måste komma till som ett komplement till vanliga bostäder. Det går inte att satsa på någon enahanda modell, utan man får lov att satsa på många och varierande modeller, efter äldre människors önskemål om hur de vill bo. I utredningen Sjukvård i hemmet, social hemtjänst bedömdes 13 96 vara lämpade för vård utanför den institution som de vistades i. Bland dessa 13 9 bedömdes var fjärde, alltså knappt 4 96, av långvårdspatienterna vara kapabla att klara ett eget boende. Återstoden av de 13 procenten ansågs behöva servicehus med särskilt avancerade hjälpresurser. Jag tror inte att vi kan komma ifrån att det finns en stor grupp människor — jag tror också att den gruppen människor kommer att utvidgas — som har sådana psykiska och fysiska handikapp att de behöver hjälp och tillsyn dygnet runt. Jag tror att den kvinna jag talade om skulle klara ett vanligt boende om det var utformat med mer gemenskap runt vardagen. Det behövs både en privat sfär och en kollektiv gemensam sfär i vårt boende. Det behövs inte bara för äldre människor, utan det behövs för alla. Det menar jag skulle höja kvaliteten i allas boende. Jag ser ålderdomshemmen som en form av boende, en modell. Och jag tror att efterfrågan på just denna form kommer att öka med tanke på de två punkter jag tog upp tidigare. Jag ser också ålderdomshemmen som en kollektivboendeform, och jag är glad över att både socialutskottets och bostadsutskottets skrivning har blivit så bra som de har blivit på denna punkt. Jag ser ålderdomshemmen både som ett kollektivboende och delvis som en vårdform, eftersom de som bor där kan få adekvat läkarhjälp vid behov. Vad som är viktigt att poängtera när det gäller denna boendeform är rätten till ett eget rum och väl tilltagna hygienutrymmen samt möjlighet till ett eget kokutrymme. Det blir, herr talman, allt vanligare att kommunerna installerar s.k. trygghetslarm, som äldre människor behöver. Man kan tycka vad man vill om det. Jag reagerade mot den hårda tekniska lösningen på människors behov av närhet och hjälp första gången som jag kom i kontakt med den. Men jag har förstått att så som vårt samhälle fungerar i dag, utan sociala nätverk, släktingar och vänner i närheten som skulle kunna stå för den tryggheten, behövs detta larm. Det ligger på kommunerna att finansiera det. Vpk menar att bostadslån även fortsättningsvis bör kunna utgå för att finansiera anordnande av trygghetslarm. Det är viktigt att miljön runt bostaden är tillgänglig. Detta gäller framför allt synskadade, rörelsehindrade och äldre människor. Vad som nu sker med vår närmiljö är att den utarmas på många sätt, den görs inte mer tillgänglig. Butiker och annan service försvinner. Vardagen blir besvärligare för alla, men särskilt för äldre människor. Mycket av inköpen bygger i dag på att man skall ha tillgång till bil. Nya varuhus och livsmedelsaffärer ligger bättre anpassade till bilar än till människors vardagsliv. Denna tendens underminerar existensen för de få närbutiker som fortfarande finns. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-reservationerna till detta betänkande.

Herr talman! Den här propositionen kommer alldeles rätt i tiden. Huruvida den hade kunnat samordnas bättre med andra förslag från regeringen lägger jag mig inte i. Men det är flera saker som kommer framöver. Vi har just behandlat omsorgslagen i socialutskottet. Hela tiden talas det om att psykiskt störda människor skall ut i samhället och få egen bostad. Vi har att ta ställning till en proposition om hälsooch sjukvården, och där är det samma tendens. Vi utreder den psykiatriska vården. Redan nu har flera tusen människor från våra mentalsjukhus kommit ut i samhället. När en ström av människor från institutioner kommer ut i samhället, kräver de eget boende, och då ligger den här propositionen alldeles rätt i tiden för att ge dem möjligheter till sådant boende. Den proposition som behandlas har vi haft till yttrande i socialutskottet. En fråga som vi ägnat särskild tid gäller ålderdomshemmen. Vad vi föreslår på det området innebär en väsentlig förbättring av ålderdomshemmen. Vi har nu en mängd ålderdomshem med rumsytor på 12, kanske 15 kvadratmeter — och knutna till allmän service. I vårt yttrande tar vi som sagt ett väsentligt steg till förbättringar. Vi vill att en fullvärdig bostad —som det talas om i propositionen — skall innehålla, som vi har hört här tidigare, toalett, dusch och kokmöjligheter. Och boendet bör grundas på ett eget kontrakt, vilket också är viktigt. Det betyder, såvitt jag förstår, förutom att man markerar att detta är den enskildes egen bostad, att kommunalt bostadstillägg kommer att utgå. Detta innebär naturligtvis att staten bl.a. stimulerar till en väsentlig förbättring av befintliga ålderdomshem — i realiteten ombyggnader. Socialutskottet framhåller att vårt yttrande inte innebär att utskottet förordar att ålderdomshemmen bevaras i befintligt skick. Det är viktigt att understryka detta. Vad vi förordar är ett väsentligt bättre boende än ålderdomshemmen vanligen erbjuder, men med bibehållande av den omsorgsnivå som ålderdomshemmen traditionellt håller. Det är fråga om ett självständigt boende, men med mera service och personlig omvårdnad för de boende och med flera kollektiva funktioner i anslutning till bostaden. Vi förordar ett tillkännagi vande till regeringen, och bostadsutskottet har följt oss på den punkten. En av motiveringarna bakom detta ställningstagande har varit att vi inte vill ställa äldre och sjuka människor inför alternativet långtidssjukvård när det inte räcker med den service som servicehusen traditionellt tillhandahåller. Vi skulle kunna få en ”drive” åt långtidssjukvården, och det vill vi inte ha. Det gäller alltså en mellanform mellan å ena sidan vanligt boende och servicehusboende och å andra sidan vård inom långtidssjukvården. Bostadsutskottet har alltså följt vårt yttrande. Tyvärr har bostadsutskottet inte blivit enigt på denna punkt, utan reservationer och ett särskilt yttrande har avgivits från folkpartiet. Det är faktiskt svårt att veta vad Kerstin Ekman egentligen vill — annat än att säga att folkpartiet i alla fall är bäst på den här punkten. Det var fråga om en överenskommelse, och det har betonats här tidigare att vi är eniga i socialutskottet. Men denna enighet räckte knappast från kvällsgröten till frukostägget dagen efter. Folkpartiet ändrade uppfattning mellan behandlingarna i de båda utskotten. Jag blir också litet fundersam över var moderaterna står när jag här hör Margareta Gard tala. Vi moderater anser att statsbidrag inte skall utgå, säger Margareta Gard. Men i socialutskottet har moderaterna varit med om att t.o.m. utvidga den krets som kan få statsbidrag. Detta går inte ihop. Jag ber att få yrka bifall till hemställan från bostadsutskottets majoritet och avslag på de reservationer som finns.
Herr talman! Det var bra att Evert Svensson höll detta anförande och kompletterade socialutskottets argumentering i yttrandet till bostadsutskottet. Det var bra därför att det var i polemik med regeringen. Ett tillkännagivande till regeringen hade inte varit nödvändigt om det inte hade varit fråga om en ändring av regeringens proposition. Evert Svensson sade att vi vill få till stånd en väsentlig förbättring av ålderdomshemmen. Han hade kunnat tillägga: och av propositionen. Det är vad som sker i bostadsutskottets och socialutskottets skrivningar. Jag hoppas att Evert Svensson nu hjälper till med att se till att regeringen följer upp detta tillkännagivande, så att kommuner och myndigheter får reda på att bostadslån finns tillgängliga för ombyggnad av ålderdomshem. Evert Svensson beklagade sig över att enigheten i socialutskottet inte höll i bostadsutskottet. Men bostadsutskottet hade att hantera också andra yrkanden, och socialdemokraterna vill inte följa upp målsättningen med konkreta förslag när det gäller statsbidrag även på andra punkter. Om socialdemokraterna i bostadsutskottet hade varit lika kloka och förståndiga som ni är i socialutskottet, är det möjligt att de även i bostadsutskottet hade kunnat inse det förnuftiga i folkpartiets förslag också på dessa punkter. I stället för att beskärma sig över folkpartiets förslag tycker jag att Evert Svensson skall hjälpa till att övertyga de egna partikamraterna i bostadsutskottet om att de skall instämma i folkpartiets förslag rakt över, inte bara i den allmänna målsättningen.
Herr talman! Från moderat håll är vi, Evert Svensson, mycket glada för socialutskottets skrivning till bostadsutskottet. Det är en stor framgång att vi nu, i fråga om byggnaderna, har fått neutralitet när det gäller boendet i servicehus och boendet på ålderdomshem. Tidigare har endast servicehusen fått statliga lån — dessutom förmånliga sådana. Däremot har det inte utgått statliga lån till ålderdomshemmen. Detta vet säkert Evert Svensson väl. Mot denna bakgrund är det en framgång att vi nu har fått denna möjlighet att ge lån. Därigenom kan vi behålla den utomordentliga form av boende som ålderdomshem är för äldre som behöver tillsyn dygnet runt. Ålderdom drabbar människor oerhört olika. Därför behöver vi flera former av boende för äldre. De statsbidrag som vi säger nej till avser inte bostadslånen, utan det handlar om de specialdestinerade bidragen för tillgänglighetsskapande åtgärder på kvartersmark, till försöksverksamhet med integrerad boendeservice och till samupphandling och teknikutveckling avseende hissinstallationer. Det är faktiskt bidrag som kommunerna och bostadsföretagen skall stå för — det har jag sagt tidigare. Vi skall inte ha en massa bidrag på dessa områden, utan vi måste renodla ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och landsting. Därför säger vi nej till de nämnda bidragen. Jag vill än en gång betona att vi tycker att det är utomordentligt bra att man får möjlighet att ge statliga lån till ålderdomshem, så att man kan ha kvar den formen av boende.
Herr talman! Till socialutskottets ordförande vill jag säga att jag reagerar ganska starkt mot detta sätt att hantera en fråga. Vi gjorde en överenskommelse i socialutskottet, och den skall väl gälla även om inte vice ordföranden i ett parti var med. Men om vice ordföranden i ett parti är med, kanske kravet på att överenskommelsen hålls till kommande utskottssammanträde ökar. När man ansträngt sig och träffat en sådan här överenskommelse tycker jag inte att det sedan skall dyka upp reservationer som gäller samma fråga, även om också andra frågor är involverade i reservationen och i det mycket märkliga särskilda yttrandet. I dag har vi i socialutskottet behandlat långtidssjukvården, och vi har inte heller där satt den tioårsgräns som det har gjorts så stor affär av i dag. Till Margareta Gard vill jag göra följande kommentar: Vi skall inte missta oss och säga att det här gäller vanliga traditionella ålderdomshem med rum på 12-15 kvadratmeter. Det är värt att uppmärksamma vad socialutskottet och sedan bostadsutskottet sagt på den punkten. Det innebär nämligen en väsentlig förbättring av den typ av ålderdomshem som det här är fråga om. Det som är viktigt i sammanhanget är den omkringliggande service som vi har velat behålla och den mellanform som detta alternativ utgör mellan det fullständiga servicehuset och långtidsvården. Det är viktigt att ha den distinktionen klar för sig.
Herr talman! Jag vill bara erinra socialutskottets vice ordförande om att vi gjorde en mycket klar distinktion mellan de frågor i propositionen som sorterade under vårt ansvarsområde och övriga frågor. De övriga frågorna har vi inte yttrat oss över. Vi har inte tagit upp frågan om stöd till hissanordningar eller frågan om den omkringgivande miljön. Jag tycker inte att Evert Svensson skall förvånas över om man på dessa punkter har avvikande meningar som man ger uttryck för i reservationer i bostadsutskottet. Vi är överens om de allmänna riktlinjerna när det gäller att ge de äldre möjlighet till ett eget boende. I fråga om detta är jag glad över att Evert Svensson och hans partikamrater har slutit upp kring bl.a. folkpartiets krav på dessa punkter. Men på de andra punkterna, som vi inte diskuterat i socialutskottet, har naturligtvis folkpartiets ledamot i bostadsutskottet, Kerstin Ekman, förbehållit sig rätten att reservera sig till förmån för vår motion. Konstigare än så är det faktiskt inte.
Herr talman! Jag skulle vilja säga till Evert Svensson att vi är helt överens om att ålderdomshemmen skall ha en bättre standard. Jag har i mitt tidigare anförande också sagt att jag tycker att det är bra att vi får en bättre standard på ålderdomshemmen och att vi är helt överens om inriktningen i propositionen. Vi är också tacksamma för att vi får behålla denna form av ålderdomshem.
Herr talman! I den reservation, Ingemar Eliasson, som Kerstin Ekman fogat till bostadsutskottets betänkande tas också frågan om ålderdomshemmen upp. Jag undrar om det kan innebära något annat än att man från folkpartiets sida vill säga att det i alla fall är folkpartiet som är bäst på den här punkten. Är man överens så är man, och då skall man stå för det. Jag vill understryka vad jag sade i mitt tidigare inlägg, nämligen att detta är en otroligt viktig proposition med tanke på vad som håller på att hända nu, när många människor flyttar ut från institutioner. Den lilla markering som vi har gjort är naturligtvis också viktig.

Herr talman! Folkpartiet talar i dag gärna och ofta om de glömda svenskarna och om kravet på ett eget rum för dem som bor på institutioner och sjukhem — så har Kerstin Ekman och Ingemar Eliasson gjort här i dag. Vi socialdemokrater får ibland höra att vi vill ge bara de unga eget rum att bo i. Meningen är väl att man vill framställa oss som motståndare till att patienter på våra sjukhem skall få eget rum. Detta är ganska fantastiskt, herr talman. Jag har begärt ordet för att berätta för Kerstin Ekman, Ingemar Eliasson och kammarens övriga ledamöter om hur det kan se utiett landsting. Och jag väljer Bohus läns landsting, för där var jag med på den tid då det begav sig. Redan 1978 föreslog vi socialdemokrater i Bohuslandstinget att eget boende skulle prioriteras. Då sade folkpartiet nej. Vid varje nyoch ombyggnad sedan dess har vi fört fram samma krav, och varje gång har folkpartiet sagt nej. När sjukhemmet i Hunnebostrand byggdes i början av 1980-talet, protesterade 23 sjuksköterskor inom långvården mot att detta moderna sjukhem skulle ha också några fyrapatientsrum. Sjuksköterskornas fackliga organisation, SHSTFi Bohuslän, ställde sig bakom denna protest, och jag tog upp den i en interpellation i landstinget. Jag fick, Kerstin Ekman och Ingemar Eliasson, i den debatten inte stöd från någon enda folkpartist när det gällde sjuksköterskornas krav på att fyrapatientsrum skulle slopas. Efter en socialdemokratisk motion som väcktes senare har landstinget nu beslutat att dela fyrapatientsrummen -— detta till högre kostnad, förstås. Folkpartiets ändrade inställning i den här frågan är naturligtvis välkommen, även om den är senkommen. Hade partiet kommit på rätt väg tidigare, hade alla åsamkats mindre besvär och det hade blivit billigare för Bohuslandstinget. Jag tvivlar fortfarande på folkpartiets trovärdighet i frågan om enskilda rum. Partiet ville ju så sent som i höstas genom en skattesänkning minska Bohuslandstingets inkomster. Och hur går det ihop när vi, som Kjell Mattsson sade, vet att det medför ökade kostnader för landstinget att ställa upp på folkpartiets krav — det krav som vi har haft i flera år? Nu har tydligen folkpartiet, enligt Ingemar Eliasson, i riksdagen gjort sig berett att göra omprioriteringar. Vågar vi lita på folkpartiet i landstingen?

Herr talman! Det finns säkert möjlighet att ta fram exempel från landsting och kommuner där olika partiers företrädare har intagit olika ståndpunkter i sådana här frågor. Men vad som gäller är vad vi nu säger och vad vi prioriterar samt det program vi lagt fram. Jag kan, som jag sade tidigare i dag, ta fram exempel som jag känner till från Göteborgs kommun. Men jag känner inte som Karl-Erik Svartberg till förhållandena vid Bohus läns landsting. Vad vi emellertid nu skall tala om är de krav vi har ställt i denna riksdag och vad vi har skrivit i våra reservationer. I detta sammanhang vill jag också med anledning av vad Evert Svensson sade om mitt särskilda yttrande som finns fogat till bostadsutskottets betänkande säga, att det i fråga om sådana saker som regler och normer för byggande och ombyggnation kan bli en annorlunda diskussion i bostadsutskottet än den ni har fört inom socialutskottet. Den diskussion vi har haft i bostadsutskottet har föranlett mig att skriva detta särskilda yttrande, för att verkligen poängtera att den ombyggnad som skall göras på våra ålderdomshem måste ske så att de boende tillfogas minsta möjliga bekymmer och att de krav som annars ställs vid omoch nybyggnation inte behöver uppfyllas. Det är av omsorg om de gamla som jag har skrivit det särskilda yttrandet, och det beror på att bostadsutskottet har ett annat område att behandla än vad socialutskottet har.
Herr talman! Får jag bara säga till Karl-Erik Svartberg, att i stället för att tala om den tid då det begav sig kan han tala om nutiden. I landstinget i hans hemlän ligger ett förslag från folkpartisterna om rätt till eget rum. De följer därmed upp det program som folkpartiet har lagt fram och har yrkat på här i riksdagen. Vill Karl-Erik Svartberg göra gemensam sak med dem som vill förmänskliga äldrevården och ge de gamla som så önskar rätt till eget rum, har han möjlighet att förverkliga detta hemma i Bohuslän med hjälp av ett folkpartiinitiativ.
Herr talman! Till Ingemar Eliasson vill jag säga att det inte är de vackra orden som räknas — det är gärningarna. Vi ställer upp för eget rum, och vi är beredda att betala för det. Folkpartisterna i Bohusläns landsting föreslog i stället skattesänkning — det är verkligheten, Ingemar Eliasson.
Herr talman! Om Karl-Erik Svartberg har något annat än vackert tal att komma med kan han nu rösta för de reservationer från folkpartiet där vi föreslår mera pengar för en bättre åldringsvård. Nu kan Karl-Erik Svartberg gå från vackra ord till handling.
Herr talman! Det kanske börjar bli litet tjatigt, men jag vill ändå säga en sak. Om bostadsutskottet enigt ställer sig bakom socialutskottets yttrande har man gått till handling, och då behövs det inte några extra krumelurer.

Herr talman! När den socialdemokratiska regeringen tillträdde för snart tre år sedan byggde järnvägspolitiken till största delen på 1979 års trafikpolitiska beslut. Även om det rådde relativt stor enighet om det beslutet, kan man konstatera att det i fråga om SJ och järnvägspolitiken var föga konkret. SJ skulle även fortsättningsvis vara ett affärsverk med krav på full förräntning av investeringar i affärsbanenätet. Staten skulle garantera persontrafikens framtid på ett särskilt riksnät, som skulle utgöra stommen i transportsystemet. Samhällsekonomiskt motiverade verksamheter som inte var lönsamma för SJ skulle staten köpa av SJ. Det gällde främst trafiken på det trafiksvaga ersättningsberättigade nätet. SJ fick också en särskild kostnadsavlastning för att kunna genomföra lågprissatsningen i juni 1979. Mycket mer innehöll inte 1979 års trafikpolitiska beslut när det gällde järnvägen. Med facit i hand har vi nu kunnat se vad som hände efter det trafikpolitiska beslutet. Mest uppseendeväckande är att de ekonomiska mål som ställdes upp inte alls överensstämde med alla de andra mål beträffande t.ex. standard, service m.m. som ställdes upp för järnvägstrafiken. Följden blev kraftigt ökade förluster som måste täckas med särskilda anslag av riksdagen. Under vart och ett av budgetåren 1981 83 tvingades staten tillskjuta inte mindre än ca 450 milj.kr. i underskottstäckningsbidrag till SJ. Debatten sedan 1979 har i hög grad präglats av uppfattningen att de stora underskotten berott på att SJ inte varit tillräckligt effektivt. Ingen ifrågasatte om de ekonomiska målen för SJ var rimliga och om kostnadsfördelningen mellan ägaren-staten och SJ var den riktiga. Stor vikt i debatten har lagts vid nedläggningsprövningen av persontrafiken på de mest trafiksvaga bandelarna. Alltför sällan har debatten enligt min mening handlat om de stora framtidsfrågorna för SJ, dvs. på vilka områden vi skall satsa för att järnvägen skall ha en framtid som ett attraktivt alternativ för svenskt näringsliv och för den resande allmänheten och hur vi skall ge SJ förutsättningar att lyckas med en sådan utveckling. Det var den typen av frågor som vi ställde oss när vi fick regeringsmakten hösten 1982, frågor som hade sitt ursprung i en stark tilltro till SJ:s utvecklingsmöjligheter. När regeringen tillträdde stod vi — om inget gjordes — inför miljardunderskott i järnvägstrafiken bara på något års sikt. Därför genomfördes en finansiell rekonstruktion den 1 juli 1983. Vi fick genom det här ett tillfälligt andrum. De långsiktiga problemen kvarstod emellertid. Vi kunde snart konstatera att om inte ytterligare åtgärder vidtogs skulle SJ snart komma att redovisa underskott på 2-3 miljarder per år. Den huvudsakliga orsaken till detta var att kapitalkostnaderna för investeringar i infrastrukturen, dvs. i första hand bannätet, skulle komma att öka mycket snabbt. Detta berodde i sin tur dels på att avskrivningar på SJ:s tillgångar hittills beräknats på återanskaffningsvärden, dels på det statliga förräntningskravet på SJ:s statskapital. I det läget var det nödvändigt att försöka åstadkomma en lösning för SJ som gav verket mer långsiktiga förutsättningar att utvecklas som affärsföretag. Metoden att med relativt jämna mellanrum skriva ned SJ:s statskapital har prövats sedan 1940-talet utan några bestående positiva effekter. Nu gällde det att pröva nya vägar. Utgångspunkten för våra fortsatta ansträngningar var att järnvägen måste kunna erbjuda sina kunder en fullgod service i trafiken. Detta förutsätter en tillfredsställande standard på både rullande materiel och fasta anläggningar. Det tycks råda stor enighet om detta i denna riksdag, vilket jag noterar med tillfredsställelse efter utskottsbehandlingen av propositionen. Detta ställer emellertid i sin tur krav på investeringsmedel av mycket stor omfattning. Till stor del sammanhänger det med att järnvägsnätet, efter den prövning av persontrafikens framtid på de mest trafiksvaga bandelarna som genomförts det senaste året, måste finnas kvar i allt väsentligt om SJ skall kunna utvecklas till ett effektivt och landsomfattande transportföretag. Min slutsats av det här resonemanget är att staten, om de övergripande järnvägspolitiska målen skall kunna uppnås, måste ta ett större kostnadsansvar för järnvägens infrastruktur. Staten måste helt enkelt genom ett ändrat kostnadsansvar köpa den serviceoch standardnivå i järnvägstrafiken som är motiverad av samhällsekonomiska skäl men som SJ inte kan ta det fulla företagsekonomiska ansvaret för. Utgångspunkten för förslagen i propositionen har varit att åstadkomma detta på ett sätt som så långt möjligt ger SJ samma konkurrensförutsättningar som andra transportföretag på marknaden. Genom förslagen i den järnvägspolitiska propositionen tar vi några mycket viktiga steg på den vägen. Utan att man går in på de olika detaljerna i förslagen kan för det första konstateras att SJ nu kommer att slippa en stor del av kostnaderna för infrastrukturen. Det sker dels genom att en del av det befintliga statskapitalet skrivs bort, dels genom att nya investeringar i affärsbanenätet bara behöver förräntas till 80 20. Genom de här åtgärderna tar staten direkt på sig motsvarande kostnader för infrastrukturen. För det andra ges SJ möjlighet att göra avskrivningar på historiska värden enligt samma regler som gäller för konkurrenterna. Det innebär att SJ:s avskrivningar under en övergångsperiod minskar kraftigt i omfattning. SJ skall heller inte belastas med ränta innan större investeringar i bannätet, t.ex. nya dubbelspår, är slutförda och kan generera intäkter. Vidare ges SJ möjlighet att finansiera investeringar i lok och vagnar utanför statsbudgeten via riksgäldskontoret. Alternativen till den väg regeringen valt hade varit att föreslå nedläggning av stora delar av det svenska järnvägsnätet eller att kraftigt dra ned investeringarna. Båda alternativen är naturligtvis helt orealistiska och skulle omedelbart medföra att de övergripande järnvägspolitiska målen fick omprövas. Samtidigt som staten nu tar ett ökat ansvar för infrastrukturens kostnader skärps emellertid kraven på SJ att efter avlastningen leva upp till de nya ekonomiska målen. Även i denna del får alltså SJ krav på sig som mer och mer liknar de förutsättningar som gäller för SJ:s konkurrenter. Räntan på lån i riksgäldskontoret för finansiering av rullande materiel blir t.ex. nu ovillkorlig och måste alltså betalas. Vidare får SJ i fortsättningen själv täcka eventuella underskott med lån, vilket medför krav på återbetalningsskyldighet och ränta. Jag räknar med att denna regel kommer att sätta mycket hård press på SJ, främst personoch godstrafikavdelningarna, att förbättra sin ekonomi. Moroten är att den dag SJ går bra, inte har några skulder att betala av och kan uppfylla det statliga förräntningskravet, skall SJ kunna använda överskottet för att t.ex. finansiera investeringar. För att ytterligare öka effektiviteten i järnvägssystemet kommer personoch godstrafikavdelningarna inom SJ att få köpa utrymme på spåret av banavdelningen, med utgångspunkt från de kostnader som resp. trafikslag förorsakar. Den interna dialog som kommer att åtfölja det nya systemet kommer att öka kostnadsmedvetandet inom SJ och stimulera till ökade rationaliseringar. Men det är helt klart att affärsverket SJ inte klarar den här omställningen ensam. SJ kan inte, om verket skall ha en chans att leva upp till de nya målen, se sig själv som en isolerad företeelse på marknaden. Min uppfattning är i stället att järnvägens fördelar kan utnyttjas fullt ut endast i kombination med andra transportmedel i samordnade lösningar. Det är dessa systemlösningar, där SJ utgör en betydelsefull länk tillsammans med framför allt buss och lastbil, som skall konkurrera med varandra i framtiden — inte nödvändigtvis SJ och t.ex. enskilda lastbilsföretag. Att detta kan ske under fullt marknadsmässiga former är jag helt övertygad om. Här har SJ en unik möjlighet genom sitt inflytande över de olika dotterbolagen, varav många är mycket dominerande inom sina resp. marknader. Men då krävs det att den hittillsvarande strategin att låta dotterbolagen utvecklas helt fritt, oberoende av SJ:s intressen, ersätts med en filosofi byggd på att dotterbolagen kompletterar SJ och bidrar till att stärka järnvägens konkurrenskraft. Regeringens förslag till koncernstrategi för SJ och dotterbolagen har detta som sin naturliga utgångspunkt. Konkurrens inom koncernen bör alltså inte förekomma i fortsättningen. SJ och Svelast har visat vägen genom sitt nära samarbete i styckegodstrafiken, även om mycket återstår att göra innan verksamheten går ihop ekonomiskt. Jag tror det är nödvändigt att koncernens samtliga resurser på lastbilssidan samordnas så att de bättre kan tjäna som komplement till järnvägsföretaget. Ett annat viktigt samverkansområde kan bli färjetrafiken, där det finns resurser både inom verket och i dotterbolaget SFL. På godssidan är en grundläggande del i den nya koncernstrategin satsningen på kombitrafiken, dvs. trafiken med i första hand trailers på järnvägsvagnar. Det är min fasta övertygelse att kombitrafiken snabbt kommer att kunna utvecklas mot målet 3 miljoner ton år 1990. Det är glädjande att de flesta i denna kammare tycks vara överens om detta mål. Det är nämligen mycket viktigt att i denna fråga ha en så bred politisk förankring som möjligt, om vi skall lyckas få åkerinäringen att satsa på fordon och anläggningar som passar för en kombinerad lastbils-järnvägstrafik. Det nya kombibolaget, som bildas redan den 1 juli i år, får till uppgift att träffa avtal med SJ å ena sidan och lastbilsföretagen å den andra. Delägare blir SJ, ASG, Svelast, Bilspedition, Scansped och eventuellt ytterligare några företag. Syftet är bl.a. att alla som köper kombitrafik av det nya bolaget skall få göra detta på samma villkor. Jag vill understryka att detta gäller även dem som inte blir delägare i bolaget. Farhågorna från vissa håll om att det skulle röra sig om någon form av kartellbildning anser jag vara betydligt överdrivna. Även när det gäller övriga verksamhetsområden inom koncernen finns, som jag ser det, mycket stora samordningsmöjligheter. Jag tänker då i första hand på busstrafiken. På sikt är det nödvändigt med en samordning av busstrafiken i hela koncernen — dels mellan SJ och GDG, dels mellan dessa och SJ:s tågtrafik. Jag ser en utveckling framför mig där bussarna på ett effektivt sätt svarar för matartrafiken till SJ:s stationer och för trafiken i långväga relationer där järnvägen inte har någon möjlighet att konkurrera. Det kanske också finns en möjlighet att anpassa busstaxorna bättre till taxan för persontågstrafiken. Som alla förstår står SJ-koncernen inför mycket stora omställningar de närmaste åren. Detta är helt enkelt nödvändigt om järnvägen i framtiden skall kunna spela den framträdande roll som vi eftersträvar och som näringslivet och resenärerna kräver. I propositionen drar vi upp riktlinjerna för koncernstrategin. Det praktiska genomförandet kommer att skötas av SJ tillsammans med det nya förvaltningsbolag som skall bildas den 1 januari 1986. Detta bolag blir själva motorn i koncernsamarbetet med uppgift att som ett instrument för koncernstyrelsen ta initiativ till ökad samordning dels mellan SJ och dotterbolagen, dels mellan de olika dotterbolagen och att delta i själva genomförandet. En viktig uppgift blir, som alla förstår, att se över företagsinnehavet i koncernen. Möjligheterna att genomföra den nya koncernstrategin beror i mycket stor utsträckning på hur det nya bolaget lyckas med sin uppgift. Vi har den här mandatperioden ägnat mycket kraft åt SJ och de långsiktiga problemen för järnvägstrafiken. SJ har fått investeringsmedel i en omfattning som skall möjliggöra för verket att uppfylla de övergripande järnvägspolitiska serviceoch standardmålen. Regeringen har i flera fall med särskilda medel möjliggjort ytterligare insatser av betydande omfattning. Jag tänker i första hand på spårutbyggnaden i Stockholmsregionen. En ny tågfärjelinje öppnas nästa år mellan Helsingborg och Köpenhamn. Det finns många fler exempel på den här typen av insatser. Genom det nu föreliggande förslaget till ny järnvägspolitik ges SJ en rimlig ekonomisk målsättning och ökad rörelsefrihet som affärsföretag samtidigt som staten tar en större del av konstnadsansvaret för infrastrukturen. Viktiga steg har därmed tagits mot ökad konkurrensneutralitet inom transportsektorn. Samtidigt skapas förutsättningar för att utnyttja koncernens samlade resurser på ett betydligt bättre sätt än hittills. Sedan riksdagen senare i dag förhoppningsvis beslutar i enlighet med mina förslag i propositionen måste SJ få arbetsro. Vi måste få en stabilitet i järnvägspolitiken. Detta är viktigt för SJ och även för dem som representerar övriga trafikgrenar. Herr talman! Jag delar emellertid utskottets uppfattning att det är nödvändigt att noga följa den ekonomiska utvecklingen inom järnvägstrafiken under de närmaste åren. Efter några år kan det sedan vara rimligt att man gör en utvärdering av 1985 års järnvägspolitiska beslut.

Herr talman! Av formella skäl skall jag börja med att presentera moderaternas inställning till regeringens proposition om riktlinjerna för järnvägspolitiken. Men jag skall försöka att avsätta några minuter till att också debattera med kommunikationsministern om en del av vad han nu har sagt. Jag är rädd för att jag kanske med ett par minuter kommer att överskrida den taletid som jag bundit mig för. När vi i dag skall ta ställning till järnvägspropositionen, är det nödvändigt att börja med att blicka tillbaka på 1979 års trafikpolitiska beslut. Till stor del var detta ett järnvägspolitiskt beslut. Då, liksom i dag, var statens järnvägars kontinuerliga underskott en plågsam realitet. 1979 års beslut innebar att trafikpolitiken skulle ha det generella målet att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. Det ansågs dock inte meningsfullt att en gång för alla översätta begreppet tillfredsställande trafikförsörjning till standardkrav som skall gälla i hela landet. Allteftersom värderingar ändras och nya erfarenheter vinns får det konkreta innehållet i den trafikpolitiska målsättningen förändras. En sådan dynamik utsades också vara eftersträvansvärd. Redan med hänvisning härtill är vårt moderata krav på både utvärdering och omvärdering av 1979 års trafikpolitiska beslut berättigat. Jag uttalar härmed detta krav, som också återfinns bl.a. i vår reservation nr 2. 1979 års beslut innebar bl.a. att kravet på att varje trafikgren skall bära sina kostnader ströks och att i stället en samhällsekonomisk syn skulle anläggas. De gångna åren visar att det har brustit avsevärt i förmågan att realisera ett sådant synsätt. Marginalkostnadstänkandet har i väsentliga avseenden misslyckats — det skulle kräva kraftiga skatteomläggningar och stora förändringar inom socialoch regionalpolitiken. Avstegen från prissättningsprincipen är otaliga och tillräckliga för att man skall ifrågasätta 1979 års beslut. Vi vill från moderat sida ha en trafikpolitik som bygger på företagsekonomisk effektivitet, på fri och lika konkurrens och på största möjliga frihet från regleringar. Från moderata samlingspartiets sida har vi en rad invändningar mot regeringens förslag om den framtida järnvägspolitiken. Vi finner att de nästan genomgående är halvmesyrer eller alltför små skritt i rätt riktning. Vi förkastar förslagen om nedskrivning av resterande statskapital till noll och att SJ i framtiden endast skall avskriva och förränta 80 20 av historiska värden när det gäller investeringar i infrastrukturen. Alla förslag som i realiteten innebär att man döljer de verkliga subventionerna till järnvägstrafiken förkastar vi likaledes. Alla sådana bidrag skall redovisas öppet. Svenska folket har rätt att få veta vad skattepengarna används till. Så mycket mera är detta befogat som vi på goda grunder räknar med att järnvägstrafiken i framtiden kommer att kräva årliga tillskott från statskassan i flermiljardklassen. Bara detta är anledning nog att överväga ett nytt trafikpolitiskt beslut, i vilket den framtida omfattningen av järnvägstrafiken ånyo granskas. Jag tänker nu närmast på affärsbanenätet och de förluster som genereras inom det. Därtill kommer frågan om omfattningen av och kostnader för det ersättningsberättigade nätet. För närvarande ligger statens kostnader för det ersättningsberättigade nätet på ca 1,5 miljarder om året. Den siffran kommer naturligtvis att stiga om ingenting görs åt den. En rullande översyn av E-nätets omfattning är ett minimikrav, om inte utvecklingen skall bli okontrollerbar. Vi moderater vill samla alla myndighetsfunktioner som finns under kommunikationsdepartementet i ett centralt verk och omvandla alla affärsverken till aktiebolag, i det första steget statliga men, efter hand som utvecklingen medger det, alltmera privatiserade. För SJ:s del betyder det att vi säger ja till en vägtrafikmodell för SJ som aktiebolag som innebär att dess verksamhet delas upp i infrastruktur resp. trafikrörelse. Detta förutsätter att SJ får betala avgifter för sitt nyttjande av infrastrukturen och att dessa avgifter står i paritet med dem som betalas på t.ex. landets vägnät. Skillnaden mellan statens kostnader för infrastrukturen och de avgifter som AB SJ betalar blir en klart synlig statlig subvention, som riksdagen har att ta ställning till. SJ:s trafikrörelse i aktiebolagsform ger klara fördelar: mindre politisk styrning, konkurrensneutralitet och direkt kostnadsansvar. Det innebär en stimulerande förändring för de stora grupper positiva och progressiva anställda som finns inom SJ, men som i dag hämmas av den tydliga gammaldags hierarkikänsla som präglar ett gammalt järnvägsföretag. En styrelse och ledning i ett ”fritt” aktiebolag skulle på ett helt annat sätt än den nuvarande finna lösningar och utvägar för lönsamhetsproblemen inom de ramar som statsmakterna alltfort kommer att uppställa för SJ som ett åt olika håll integrerat transportföretag. Det kommer att medföra en flexibilitet och en anpassning till verksamheten som medför lönsamhet. Om nu någon invänder och säger att detta inte är möjligt, vill jag hänvisa till vad som hände — och händer — med det amerikanska järnvägsföretaget Conrail. Conrail bildades 1976 ur konkursboet efter sex järnvägsbolag i östra USA. Conrails kraftfulla företagsledning lade ned många olönsamma linjer och rationaliserade allmänt verksamheten. I dag redovisar Conrail en stadigt stigande vinst. En stor del av äran har givits bolagets ordförande och den övriga företagsledningen. Se där vad frihet under ansvar drar med sig i form av entusiasm och arbetsglädje uppifrån och nedåt och på hela bredden i företagen! Jag övergår nu till anslagsfrågorna. Den första gäller investeringar i järnvägens infrastruktur. Som jag tidigare sade tycker vi att vägmodellen skulle vara den bästa under de förutsättningar jag nämnde, men internmodellen kan vi också acceptera. Vi hälsar med tillfredsställelse att under detta anslag Helsingborgs bangårdsfråga kan lösas och att fortsatt utbyggnad av dubbelspår på sträckan Ånge-Bräcke samt utbyggnad av ATC kommer att kunna ske. Vi godkänner också för vår del övergången till historiska värden men säger som sagt nej till en enbart 80-procentig förräntning och till kapitalisering av räntekostnader under byggnadstiden. Det tycker vi är ett sätt att smygsubventionera statens järnvägar. Därför har vi ett krav på att anslaget till infrastrukturen skall vara 900 milj.kr., vilket innebär en besparing med 50 milj.kr. jämfört med regeringens proposition. Och den besparingen kan ju inte vara antastlig eftersom regeringen i det senaste krispaketet annonserar uppskjutande av investeringar för SJ:s del. Vi säger också nej till nedskrivningen av 1 270 milj.kr. av det nuvarande statskapitalet till noll kronor — inte därför att vi anser den obehövlig utan därför att vi anser att sådana åtgärder skall uppskjutas till ett mera genomgripande grepp på SJ:s företagsstruktur. När det gäller anslaget till fasta anläggningar på affärsbanenätet kräver vi att medel härför inte skall utgå via statskassan utan liksom de offensiva investeringarna på 600 milj.kr. genom låneupptagning på den öppna marknaden. Vi säger alltså nej till att gå omvägen över riksgäldskontoret. Vi kan över huvud taget inte inse vad det skall vara för vits med att få marknadsekonomiska avgöranden vid låneupptagningen och sedan gå till riksgäldskontoret för att få dem kontrollerade. Det vore enligt vår mening rimligast och bäst om statens järnvägar i fri konkurrens mellan bankerna finge låna upp dessa 600 milj.kr. till marknadsekonomiska räntor. Det torde inte heller vara svårt att få mycket låga sådana räntor med tanke på den statliga garanti som ju kommer att lämnas. Vårt förslag är alltså att även anslaget Fasta anläggningar på affärsbanenätet, som vi har beräknat till 360 milj.kr., skall lånas upp på den öppna marknaden och icke via riksgäldskontoret. Det blir alltså för vår del krav på en rätt för SJ att låna upp 960 milj.kr. till dessa ändamål. När det gäller SJ:s företagsform har jag tidigare nämnt hur nödvändigt det är att man tar ett genomgripande grepp och på det sättet ger SJ helt andra möjligheter att agera fritt. Det skulle innebära en nydaning och en frihet från det istäcke som detta hus i själva verket innebär för SJ:s del. När man skall utkräva ansvar för den förlustbringande verksamhet som SJ utvecklar, får man inte glömma riksdagens ansvar. Det är kanske i dag lätt att skjuta skulden på dem som förvaltar och leder SJ, men ansvaret finns i själva verket här. 1979 års trafikpolitiska beslut har följts av nedskrivningar. När kommunikationsministern säger att han från sitt tillträde noga har följt och lagt ned stort arbete på SJ:s verksamhet, glömmer han förvisso de varningar som vi moderater har uttalat. 1983 sade vi också nej till nedskrivningen av statskapitalet. Det gjorde vi med samma motivering som i dag, att det inte är en tillräcklig åtgärd. Det dröjer inte länge, sade vi, förrän SJ på nytt behöver lättnader av detta slag, och det är vad som händer i dag. Vi tror, herr talman, att SJ även i fortsättningen kommer att befinna sig i samma situation som för närvarande med ständigt genererande förluster. Därför måste man vända sig till regeringen, som i sin tur vänder sig till riksdagen för att få dessa förluster ersatta. Det är först om man bildar ett mycket självständigt och fristående bolag samt låter dess styrelse och koncernledning operera fritt inom uppställda ramar som man kan räkna med påtagligt positiva resultat. Det kommer att, som jag sade, föra med sig en helt ny anda och en helt annan känsla av ansvar. Det finns ingen annan väg att beträda, om man inte vill att utvecklingen vid statens järnvägar skall fortsätta som hittills. Statens järnvägar befinner sig i det utomordentligt svåra dilemmat att under hela efterkrigstiden ha fått konkurrera med den expanderande bilismen och med det likaså expanderande flyget. Om man inte i mycket större utsträckning satsar på offensiva investeringar för statens järnvägar, kommer man att hela tiden föra en ojämn kamp mot konkurrenter som förmår att på ett helt annat sätt utnyttja marknadens möjligheter. Vi moderater har inget emot att ett förvaltningsbolag inrättas. Det blir en oerhört viktig funktion inom det SJ som fortfarande kommer att finnas, och det kommer att ge ökad stabilitet. Vi hoppas att den styrelse som regeringen kommer att tillsätta blir av utpräglad expertkaraktär, så att de rätta besluten fattas. Statens järnvägar uppvisar av historiska skäl en mycket brokig skara dotterbolag. Vi i moderata samlingspartiet menar att den kanske första åtgärd som detta förvaltningsbolags styrelse och ledamöter får vidta är att förutsättningslöst se över dotterbolagens antal. Det går inte att principiellt säga att man inte får ha med varandra konkurrerande företag inom koncernen. Det kan mycket väl tänkas vara möjligt. Men som det är i dag, att olika dotterbolag ofta konkurrerar med varandra om samma kund och på det viset trycker ned prisnivån till det företag som slutligen får ordern, är inte tillfredsställande. Men man bör således förutsättningslöst undersöka detta och se över vilka dotterbolag och dotterdotterbolag som SJ i framtiden skall ha. De skall, som regeringen säger i sin proposition och vi i vår motion, vara ett naturligt komplement till det transportföretag som statens järnvägar skall vara. Vi moderater ser statens järnvägar inte enbart som ett järnvägstransportföretag, utan också som ett systemtransportföretag där alla möjligheter skall erbjudas kunderna. Vi har också avgett några särskilda yttranden. Vi säger om kombitrafiken, som vi liksom kommunikationsministern knyter stora förhoppningar till, att det måste bli en utveckling som marknaden själv bestämmer. Om inte kapaciteten blir den som kommunikationsministern tror, 3 miljoner ton till år 1990, får inte det innebära — och det säger också utskottet i sin skrivning — att man tillgriper statlig styrning av vpk-modell. Med den objektiva syn på prissättningen som kommunikationsministern här redovisade tror vi att utvecklingen för kombibolaget kan bli av mycket stort värde. Till sist några korta anmärkningar om elnätet. Som jag tidigare sade kommer kostnaderna för det att ständigt öka. Ser man inte över det kommer vi till slut till en punkt då vi inte längre kan bära kostnader av den storleksordningen. Det är därför nödvändigt att man i samband med utvärderingen av 1979 års trafikpolitiska beslut ser över järnvägsnätet i Sverige. Vi har under tiden också sagt nej till den utbyggnad av riksnätet som regeringen föreslår med de sex i särskild ordning prövade banorna. Vi anser att man skall vänta med den utbyggnaden av riksnätet tills man prövat även inlandsbanan och dess bibanor samt riksnätet i övrigt. Vi vill att man under tiden tar fram en strukturplan för statens järnvägar som har till syfte att spara 100 miljoner om året i realt penningvärde på statens kostnader för A och E-nätet, Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga moderatreservationer som är fogade till trafikutskottets betänkande 22.

Herr talman! För några av oss som inte återkommer till riksdagen i höst kommer den här debatten att bli den sista större trafikdebatten i detta forum. Det gläder mig att den avser statens järnvägar, eftersom jag under de senaste nio åren har ägnat mycket arbete och intresse åt detta företags utveckling och framtid. Jag vill också gärna ta tillfället i akt att ge kommunikationsministern en eloge för ett gott arbete, eftersom han tillhör den skara som inte återkommer till riksdagen i höst. Naturligtvis finns det saker som jag skulle velat ha litet annorlunda, men på det hela taget har jag haft en positiv inställning till kommunikationsministern under den tid som han haft denna funktion. Jag förstår emellertid att han i sitt anförande utgick från den situation som uppkom efter 1979. Han sade att det fanns en hel del i övrigt att önska då. Det hade kanske varit mer väsentligt att tala om den situation som rådde under de 40 åren fram till 1976. Då övertog vi ett SJ som inte hade fått en enda ny resandevagn på 10 år och som inte hade fått några motorvagnar. SJ befann sig, åtminstone när det gällde de mindre banorna, på misärens rand. Vi fick våren 1976 majoritet i riksdagen för att mot den dåvarande, socialdemokratiska regeringens önskan skaffa 100 motorvagnar. Utan dessa vagnar torde trafiken inte ha kunnat upprätthållas på det olönsamma nätet. Jag ville ge denna korta bakgrund innan jag går in på det ärende som vi i dag behandlar. Det rådde alltså en besvärlig situation — den var inte bra 1979 och den är inte bra nu, men det har gått åt rätt håll efter 1976. Denna för statens järnvägars framtid så viktiga dag har en hel del positiva men dess värre även en del negativa inslag. De negativa inslagen har lett till centerreservationer fogade till dagens utskottsbetänkanden 22 och 24. Jag återkommer till dessa senare och vill inledningsvis koncentrera mig på de positiva inslagen. Ända sedan 1979, då riksdagen fattade beslut i ett stort antal järnvägsoch andra trafikfrågor har centerpartiet målmedvetet arbetat för att flera av de mindre glesbygdsjärnvägarna skulle infogas i riksnätet. År efter år har övriga partier, utom vpk, röstat emot dessa våra förslag. Men så småningom har regeringen satts under sådant tryck från den allmänna opinionen och från oss i centerpartiet att man har tänkt om i vissa fall. Redan 1983 fick ju riksdagen tillfälle att hänföra bandelen Haparanda-Boden till riksnätet. Därmed tillgodosågs 1979 års centerkrav, att det rimligen borde finnas en direktanknytning mellan de svenska och finska järnvägsnäten i Haparanda. Men i övrigt har vi fått fortsätta vår envisa kamp för att komplettera det svenska riksnätet med ytterligare ett antal visserligen olönsamma men för infrastrukturen i de aktuella områdena viktiga järnvägslinjer. Tack vare en kraftig opinionsbildning från vår sida, med hjälp av andra järnvägsoch miljövänner, har vi så småningom fått ökad förståelse för våra krav. Transportrådet har visserligen så gott som undantagslöst gått på en negativ linje och föreslagit nedläggning av persontrafiken på de aktuella bandelarna. Men genom att centerns representant i transportrådet, Anna Wohlin-Andersson, i väl motiverade reservationer klarlagt att det i många fall finns goda förutsättningar för att använda vissa bandelar, har regeringen nu känt sig tvingad att hänföra ytterligare sex bandelar till riksnätet. Regeringen föreslår alltså nu att bandelarna Bjärka Säby-Västervik, Borås Varberg, Håkantorp-Gårdsjö, Torsby-Kil, Malung-Repbäcken och Storuman-Hällnäs skall hänföras till riksnätet från den 1 juli 1985; trots att företrädare för regeringspartiet i fem år har röstat nej till detta krav från vårt håll. Vi noterar med tillfredsställelse att regeringen i dessa fall har gjort en omvändelse under galgen! "Dessutom kommer tre bandelar, nämligen Ystad-Simrishamn, Jönköping-Vaggeryd och Nässjö-Åseda att få fortsatt persontrafik tack vare att de aktuella länshuvudmännen i Kristianstads resp. Jönköpings län kommer att överta det ekonomiska ansvaret för denna trafik. Sammanfattningsvis har alltså centerpartiets målmedvetna arbete för spårbunden persontrafik lett till att minst tio bandelar får behålla sin persontrafik. Moderaterna fortsätter förstås att ha en inställning som ståndaktiga tennsoldater i dessa viktiga samhällsfrågor. De inte bara går emot att de nyssnämnda bandelarna hänförs till riksnätet, utan de kräver dessutom att nya utredningar skall påbörjas i syfte att lägga ned persontrafiken på ytterligare bandelar, som nu ingår i riksnätet. Och som lök på laxen kräver moderaterna vidare att statsbidragen till länstrafikbolagen skall försvinna fr.o.m. kommande budgetår. Gösta Andersson kommer att närmare redovisa problemen för länshuvudmännen, varför jag inskränker mig till att på detta sätt redovisa det moderata hotet mot kollektivtrafik i glesbygd. Även om inte våra krav är tillgodosedda när det gäller inlandsbanan med bibanor, anser vi oss nog kunna skönja att centerns envisa agerande för att få dessa bandelar hänförda till riksnätet så småningom kommer att leda till att så blir fallet. Regeringen har dess värre fattat beslut om att lägga ned persontrafiken på bandelen Forsmo-Hoting. Men man har å andra sidan redan nu hänfört linjen Storuman-Hällnäs till riksnätet. När det gäller bibanan Arvidsjaur-Jörn samt sträckorna Storuman-Gällivare resp. Mora Brunflo på inlandsbanan hävdar regeringen att det behövs ytterligare några års erfarenheter och utredningar innan man vill ta ställning till vad som skall hända med dessa bandelar. Redan 1979 framhöll vi — med instämmande från majoriteten i såväl trafikutskottet som i riksdagen — att inlandsbanan har en stor militärstrategisk betydelse i dessa vägfattiga landsdelar med stora avstånd. Lokaliseringen av ett militärförband till Arvidsjaur har naturligtvis ytterligare accentuerat berörda bandelars betydelse. I ett läge där det blir allt angelägnare att reducera oljeimporten genom användning av inhemska bränslen, såsom ved och torv, är det uppenbart att inlandsbanans betydelse tilltar, då den har en sträckning just genom några av landets största tillgångar på skog och torv. Även när det gäller turismen är det uppenbart att inlandsbanan får en allt större interregional betydelse. Detta visade ju inte minst förra sommarens resultat av tidningen Lands aktiviteter till förmån för inlandsbanan. Det var alltså inte statens järnvägar eller staten som såg till att det blev en ordentlig turisttrafiksatsning på inlandsbanan, det var tidningen Land och dess journalister. Vi vet alla hur stor framgång den aktiviteten fick. Men för varje år som går utan att något beslut tas om inlandsbanans definitiva införlivande med riksnätet blir banstandarden på ännu ej riksnätshänförda bandelar allt sämre. Detta är naturligtvis ur alla synpunkter olyckligt. Det är uppenbart att inlandsbanan och dess tre norra bibanor huvudsakligen har interregional betydelse. Mot denna bakgrund är det med besvikelse jag noterar att regeringen ännu inte har hänfört dem till riksnätet. Vi har på nytt reserverat oss för detta, och vi kommer att fortsätta vår kamp för inlandsbanan även om vi skulle förlora dagens voteringar! Det finns andra som efterträder mig som kommer att sköta den saken, det kan dagens utskottsmajoritet vara förvissad om. Vi har också reserverat oss för att vissa andra bandelar skall hänföras till riksnätet. I första hand gäller det tre bandelar där länshuvudmännen nu har tagit på sig kostnadsansvaret för trafiken, dvs. Ystad-Simrishamn, Jönköping-Vaggeryd och Nässjö-Åseda. Dessutom har vi, bl.a. med hänvisning till Anna Wohlin-Anderssons reservationer i transportrådet, begärt att bandelarna Ställdalen-Kil, Örebro-Svartå, Flen-Oxelösund, Karlsborg-Skövde, Nässjö-Nybro och Arvika-Mellerud skall hänföras till riksnätet. I detta sammanhang vill jag gärna ta upp ett annat problem som inte är så allmänt känt. Många tror kanske nu att faran är över för tågförbindelserna på de banor som hänförts till riksnätet. Så är emellertid inte fallet. När det gäller de olönsamma banorna i riksnätet har riksdagen nämligen bestämt att det är bara de interregionala tågförbindelserna som staten och SJ skall ha ansvaret för. Om tågen däremot bara tillgodoser lokala och regionala resandebehov, är det länshuvudmännen som skall ha det ekonomiska ansvaret för dessa tåg. Därför har regeringen också följdriktigt begärt in förslag av SJ på vilka tågförbindelser på de olönsamma riksnätsbanorna som skall anses vara av interregional karaktär. Vi vill från centerns sida kraftigt understryka att varje tåg som på ett naturligt sätt kan användas som anslutning till fjärrtågsförbindelser måste anses tillgodose interregionala resandebehov, även om flertalet resande använder dessa tåg för exempelvis pendelresor till och från arbetet. Vi menar alltså att endast tåg som uteslutande tillgodoser lokala och regionala resandebehov skall finansieras av länshuvudmännen. För dagen vet vi inte vilka tåg som SJ och regeringen bedömer vara av interregional karaktär. Men jag har på detta sätt velat uppmana berörda länshuvudmän att noggrant granska de förslag som SJ upprättar och framföra sina erinringar, om de inte är i enlighet med vad jag nyss har antytt bör vara regel, dvs. att det tåg som kan användas för att åka vidare på fjärrtågen med skall betraktas som interregionalt, oavsett hur många resenärer som reser interregionalt resp. regionalt. Ett annat betraktelsesätt vore orimligt. I detta sammanhang är det också viktigt att märka att vi från centerhåll föreslagit att länshuvudmännen skall få bättre ekonomiskt stöd, om de väljer att utnyttja tåg i stället för buss för att tillgodose persontrafikens behov. Vi har alltså föreslagit att länshuvudmännen skall få 20 kr. per tågkilometer när det gäller basutbudet, dvs. tre dubbelturer måndag-fredag och två dubbelturer lördag och söndag. Men även dessa frågor kommer att mer i detalj behandlas av Gösta Andersson i hans anförande, varför jag för ögonblicket nöjer mig med detta konstaterande. Herr talman! Jag vill nu övergå till att mera ta upp tekniska detaljer i den proposition som vi har haft att behandla. Där har man från regeringens sida velat skilja på investeringar i infrastrukturen, investeringar i fasta anläggningar och i rullande materiel. Vi anser att en sådan uppdelning är naturlig, men vi anser också att förslagen är något vaga när det gäller gränsdragningen mellan infrastrukturinvesteringar och investeringar i fasta anläggningar. Vii centern anser att till infrastrukturinvesteringar skall inte bara hänföras bankropp och spår utan även bangårdar, ställverk samt eloch signalanläggningar, dvs. vad som krävs för att utnyttja spåren. Vi delar regeringens uppfattning att en viss del av nya investeringar i järnvägens infrastruktur bör direktavskrivas. Men eftersom riksdagen redan har fattat ett beslut om att investeringarna i Stockholmsregionen skall nedskrivas med 25 9, anser vi det rimligt att samma regel bör gälla för landet i övrigt. Egentligen borde väl nedskrivningarna vara ännu större, eftersom det ju rimligen är svårare att maximalt utnyttja infrastrukturinvesteringar i mer glesbebyggda delar än i Stockholmsområdet. Men vi har alltså nöjt oss med att föreslå att samma regler skall gälla i landet i övrigt som de som redan gäller för Stockholmsinvesteringarna och yrkar i en reservation på att infrastrukturinvesteringarna skall direktavskrivas med 25 96 i hela landet. Betecknande för moderaternas storstadsvänlighet är att de utan protester godtog 25 9o direktavskrivning för Stockholmsinvesteringarna, men nu inte ens vill acceptera regeringens förslag på 20 96 för det övriga Sverige. När det gäller statens järnvägars investeringar i fasta anläggningar har regeringen föreslagit att dessa skall finansieras genom anslag via statsbudgeten. Vi finner att detta uppenbarligen står i strid med de regler som riksdagen redan har antagit för televerket, postverket, luftfartsverket m.fl. Där skall investeringar i fasta anläggningar finansieras genom upplåning. Centern har den uppfattningen att även SJ:s investeringar i fasta anläggningar, i likhet med vad som har föreslagits för rullande materiel, bör finansieras genom upplåning i riksgäldskontoret mot statlig kreditgaranti. På detta sätt får man en klarare bild av SJ:s kostnadsansvar för denna typ av investeringar, och kravet på förräntning m.m. blir ovillkorligt. Om SJ skulle drabbas av underskott i verksamheten, anser vi av samma skäl att dessa också skall täckas genom upplåning hos riksgäldskontoret. I propositionen har föreslagits att förordningen om godstransporter på olönsamma järnvägslinjer — enligt vilken SJ i princip är skyldig att ta emot gods för transport på det ersättningsberättigade bannätet — skall slopas. Vi finner att detta är orimligt innan man kan överblicka konsekvenserna av den planerade omorganisationen för styckegodstrafik och anser alltså att bestämmelserna bör stå kvar. Herr talman! I januari väckte vi en motion, 1984/85:387, från vårt håll där vi aktualiserade en rad frågor med anknytning till SJ:s service. Vi tog upp frågor som parallell tågoch busstrafik, tidtabellsanpassning, information om tidtabeller, frågan hur informationen på järnvägsstationerna resp. ombord på tågen skulle kunna förbättras, vad man bör göra för att skapa en bättre parkeringssituation vid järnvägsstationerna för resenärer samt förbättra tågens tidhållighet. Vi aktualiserade även taxepolitik och hur stationsbyggnader och hållplatsskydd etc. borde förbättras liksom städningen i vagnar, m.m. När det gäller tidhålligheten anser vi att man borde införa en vinterberedskap av ungefär samma karaktär som många kommuner redan har. SJ bör träffa avtal om hjälp från åkerier, jordbrukare m.fl., som ofta har mindre att göra när det varit ett kraftigt snöfall, för att på det viset tillförsäkra sig snabb hjälp när det blir shöoväder o. d. som hindrar trafiken. Det är med tillfredsställelse vi noterar att föredraganden i propositionen i stort sett har tillgodosett alla de krav vi framförde i januari, och vi har därför inte funnit någon anledning att reservera oss på dessa punkter. Vi förutsätter att SJ kommer att försöka svara upp mot de krav vi framförde i vår motion i januari. När det gäller regeringens förslag att SJ skall satsa hårt på kombioch hucke-pack-trafik är även det en effekt av vår motion nr 463 från januari, där vi underströk vikten av en positiv utveckling av kombitrafiken. Vi framhöll också att en sådan inte kan åstadkommas utan att SJ ser till att det blir en aktiv medverkan från åkerinäringens sida och att SJ visar lyhördhet för de krav som denna näring ställer på motparten i fråga om tidhållighet och annan service. Vi har alltså även på denna punkt funnit att föredraganden har bemödat sig om att tillgodose våra motionskrav från januari. Vi har därför inte funnit anledning att reservera oss heller på denna punkt utan förutsätter att SJ visar nödvändig samarbetsvilja och lyhördhet gentemot åkerinäringen. Det gladde mig att höra att även kommunikationsministern underströk vikten härav, om SJ skall nå de mål som vi alla önskar skall bli uppfyllda. Kommunikationsministern räknar med att SJ redan detta år skall kunna beställa de nya snabbtågen. Det var ju under Elmstedts kommunikationsministertid som de här frågorna aktualiserades, och vi ser med tillfredsställelse att undersökningarna fortskrider planenligt. Jag vill i detta sammanhang bara inskärpa nödvändigheten av att man gör allt vad som är möjligt för att minska olägenheterna för markägare längs järnvägarna vid stegrade tåghastigheter. Jag vet att SJ nu satsar hårt på att genom markbyten och ombyggda korsningar etc. minska antalet plankorsningar och därmed olycksriskerna. Jag tycker också att det är angeläget att understryka att dessa snabbtåg inte bara är aktuella på linjerna Göteborg-Stockholm, Göteborg-Malmö resp. Malmö-Stockholm utan med fördel kan användas även på många andra delar av vårt kurviga riksnät. Det är nämligen kurvtagningsförmågan som gör att snabbtågen kan minska restiderna avsevärt. Vi ser alltså positivt på att SJ nu får möjlighet att skaffa fram nya och moderna tåg som kan utnyttjas successivt i ökad omfattning från slutet av 1980-talet. Herr talman! Jag vill bara informera om att det svenska riksnätet för persontrafik enligt regeringens förslag från den 1 juli kommer att omfatta knappt 850 mil. Därutöver har vi då ungefär 11 mil som det blir fortsatt tågtrafik på därför att länstrafikbolagen har övertagit kostnaderna. Av dessa 850 mil riksnät är ganska exakt 400 mil olönsamma eller s.k. ersättningsberättigade banor. Jag tror att man bör ha detta i åtanke, eftersom på just dessa 400 mil har staten åtagit sig ansvaret bara för interregionala persontågsförbindelser. När det gäller de lokala och regionala persontågen blir det alltså länshuvudmännen som måste avgöra om de anser sig ha råd att svara för denna trafik. Utöver dessa 850 mil, som alltså hänförs till riksnätet, har vi nu dessutom 140 mil, där fortsatt prövning skall ske. Här inkluderar jag då inlandsbanan. I sammanhanget kan det också vara intressant att notera att på ca 100 mil av de trafiksvagaste bandelarna utanför riksnätet, vilka alltså nu läggs ned, vållar persontrafiken ett underskott på bara knappt 100 miljoner. För de 400 milen E-banor i riksnätet är underskottet däremot ca 1 100 miljoner. Jag har velat framhålla detta, därför att väldigt många tror att det nu skall uppstå mycket stora besparingar för staten genom att man lägger ned de trafiksvagaste enskilda bandelarna. Så är alltså inte fallet, utan vi kommer att ha underskott på dryga miljarden även i framtiden, trots att vi nu amputerar det svenska järnvägsnätet med bortåt 150 mil. Jag vill också notera, att när statsrådet framhåller att man med de nu gällande principerna har skapat en kostnadsneutralitet mellan järnvägsoch busstrafik, är detta sannolikt riktigt. Men då har regeringen helt negligerat riksdagens vid flera tillfällen uttalade målsättning att spårbunden persontrafik skulle prioriteras av energioch miljöskäl. Så sker inte med nuvarande regler, utan där uppnår man i bästa fall konkurrensneutralitet. Centerns förslag om ett särskilt statsbidrag på 20 kr. per tågkilometer för spårbundet basutbud är däremot ett uttryck för prioritering av spårbunden kollektivtrafik. Vi menar att SJ-ledningens bristande intresse för det ersättningsberättigade nätet har lett till att servicenivån har sjunkit, att resandeantalet minskat och att förlusterna ökat. Dessa lågtrafikerade banor representerar emellertid ett stort värde. En av huvuduppgifterna för den av oss föreslagna chefen för det ersättningsberättigade nätet måste bli att internt inom SJ:s centrala ledning bevaka ersättningsbanornas intressen och resultatutveckling. Erfarenheterna från vad som nyligen skett på inlandsbanan bör därvid kunna tas till vara. Kontakter bör t.ex. kunna tas med näringslivet för att utreda hur servicen till lägsta möjliga kostnader skall kunna anpassas till behoven. Ett tänkbart alternativ anser vi också skulle kunna vara att inrätta en resultatansvarig division för det ersättningsberättigade nätet i analogi med vad som förordats beträffande malmbanan. Jag har tyvärr inte tid att gå in på koncernstrategin. Jag vill bara säga att vi anser det vara nödvändigt att SJ-chefen koncentrerar sig på att förbättra SJ:s resultat och ekonomi, medan de talrika bolagen får överlåtas till andra att ta ansvar för. När det gäller SJ:s kafé och restaurangverksamhet tycker vi att det är bra att man i ökad omfattning använder sig av privata entreprenörer. Vi menar att denna inriktning bör prioriteras för att förbättra både servicen och ekonomin. Under de senaste av dessa dagar har det skett ett resonemang om en eventuell spårutbyggnad till Arlanda flygplats. Det är uppenbart att det finns ett stort intresse för en sådan spårbunden trafik. Det har uttalats såväl i riksdagen som i Stockholms län och på en del andra håll. Det är viktigt att SJ aktivt agerar i denna fråga. En spårutbyggnad till Arlanda skulle med stor sannolikhet leda till ett bättre kapacitetsutnyttjande på Uppsalapendeln. Jag nöjer mig med detta, eftersom riksdagen ju inte tar ställning till enskilda projekt. Det är emellertid ett projekt, som kan bli aktuellt och som SJ bör ta upp till prövning. Med besvikelse har vi emellertid noterat att regeringen för andra året i rad sviker SJ när det gäller att fullfölja den år 1980 fastlagda femåriga investeringsplanen. Denna skulle ju ge SJ möjlighet att planera sina investeringar på ett vettigt sätt. När regeringen i fjol prutade 200 miljoner och i år ytterligare 100 miljoner, får detta givetvis mycket negativa effekter för SJ:s ekonomi. Investeringarna kan då inte ske i den takt och ordningsföljd som var tänkt för att ge bästa ekonomiska utbyte. Vi har därför i en Under hänvisning till vad jag tidigare har sagt beträffande SJ:s totala investeringsnivå m.m. har centern även föreslagit en ökning av låneramen med 200 miljoner för investeringar i dels fasta anläggningar, dels rullande materiel upp till en totallåneram i riksgäldskontoret på 1 250 milj.kr. Jag vill också påpeka att av dessa medel bör minst 15 miljoner — precis vad SJ självt har begärt — tillföras de banor som i dag inte tillhör riksnätet för anskaffning av bl.a. nya motorvagnar. Herr talman! Under hänvisning till vad jag anfört ber jag att få yrka bifall till samtliga till trafikutskottets betänkande 1984/85:22 fogade reservationer där centerföreträdare finns representerade.